Jag ber att få meddela att ett extra arbetsplenum avses att hållas onsdagen den 4 februari kl. 10.00 för behandling av tre betänkanden från bevillningsutskottet rörande höjd mervärdeskatt på vissa varor, m.m.
Herr talman! Herr Wikström har frågat mig på vilket sätt jag avser att bereda ungdomsorganisationerna tillfälle att yttra sig över statens ungdomsråds nya struktur. Ungdomsorganisationernas stora betydelse för ungdomen och samhället underströks i detta sammanhang mycket starkt. Som en första åtgärd för att förbättra organisationernas arbetsmöjligheter genomfördes nya regler för bidragsgivningen till organisationerna. I samband därmed ökade bidragsgivningen med 2,8 miljoner kronor. I år innehåller åttonde huvudtiteln för ung domsorganisationernas del förslag om en realökning som är av samma omfattning. Härtill kommer en avsevärd förstärkning av resurserna för statens ungdomsråd. Dessa omedelbara åtgärder bör kompletteras med åtgärder för att på längre sikt förbättra organisationernas och samhällets möjligheter att skapa en ungdomsvänlig miljö. Med hänsyn till den snabba samhällsutvecklingen och de fortgående förändringarna i ungdomens situation är det väsentligt att man satsar på försöksoch utredningsverksamhet i nya former. Det fordras ett fortlöpande arbete som gör det möjligt att successivt ta upp angelägna frågor såväl i vad avser stödet till organisationerna som samhällets övriga åtgärder för att förbättra ungdomsmiljön. För att lösningarna skall bli realistiska och väl svara mot föreliggande behov måste de sökas i nära samarbete med ungdomen och deras organisationer. Mot denna bakgrund tog jag våren 1969 kontakt med styrelsen för statens ungdomsråd och tog med denna upp frågan att till rådet överlämna dessa uppgifter. Denna breddning och utvidgning av rådets arbete gjorde det nödvändigt att omorganisera rådet och dess verksamhet på sådant sätt att arbetet kunde utföras i erforderlig kontakt mellan företrädare för det organiserade ungdomsarbetet samt stat och kommun. Vid de kontakter med ungdomsrådet som jag tog under våren 1969 presenterade jag planerna på omorganisation, bl.a. i ett brev till rådets styrelse den 25 april. I en skrivelse den 22 maj tillstyrkte styrelsen förslaget till omkonstruktion av rådet. Vid ungdomsrådets representantskapsmöte den 28 maj lämnade jag en redogörelse för omorganisationsplanerna. Vid detta tillfälle redo visades också styrelsens åtgärder i frågan utan att dessa ifrågasattes. En organisationskommitté fick sedan den 27 juni 1969 i uppdrag att på grundval av de sålunda fastslagna riktlinjerna slutligt förbereda den nya arbetsordningen. I denna kommitté ingick bl.a. tre företrädare för organisationslivet med erfarenheter bl.a. från ungdomsrådets arbete. Jag har så här utförligt velat uppehålla mig vid bakgrunden till omorganisationsbeslutet, eftersom interpellanten tycks utgå från den felaktiga uppfattningen att ungdomsorganisationerna på förhand inte varit informerade eller varit delaktiga i frågans behandling. Jag anser det för egen del mycket angeläget att åtgärder på det här avsedda området företas i nära kontakt med organisationslivet. Denna inställning har präglat såväl mina egna åtgärder som det arbete som utförts inom organisationskommittén. Det slutliga beslutet om omorganisation av rådet togs den 30 december 1969. De bestämmelser som reglerar rådets verksamhet är av ganska allmän karaktär. Avsikten är att rådet, som till hälften består av företrädare för olika ungdomsorganisationer, inom <denna allmänna ram skall kunna ta upp och bearbeta de problem som ställs av bl.a. organisationerna. Möjligheterna härtill bör för det nya rådet bli väsentligt förbättrade såväl genom representantskapsmöten och konferenser som genom att experter från organisationslivet engageras i rådets olika aktiviteter. Vad särskilt gäller information om det nya rådets tillkomst och struktur vill jag erinra om att organisationerna genom rådets försorg tillställts utdrag ur statsverkspropositionen och organisationskommitténs promemoria. Denna information har av rådet följts upp genom kontaktkonferenser under januari. Vid ett representantskapsmöte den 3 februari avses det nämnda materialet tas upp till ytterligare behandling.

Herr talman! Jag hade till fru Odhnoff ställt en fråga om den omorganisation som statens ungdomsråd nyligen har genomgått och om kontakterna med ungdomsorganisationerna. Det är en oerhört viktig fråga, bl.a. därför att det gamla statens ungdomsråd från början tillkom på ett ganska skevt sätt och därför aldrig lyckades etablera riktigt bra kontakter med ungdomsorganisationerna. Vi är medvetna om att det var en av anledningarna till att man ville omorganisera ungdomsrådet och göra det mera effektivt och även bättre förankrat i ungdomsorganisationerna. Fru Odhnoff ger i sitt svar några allmänna riktlinjer, som jag naturligtvis kan ansluta mig till. Problemet är dock inte att i ord tala om hur man anser att förhållandet skall vara mellan staten och ungdomsorganisationerna, utan att i handling förverkliga det. Nu säger fru Odhnoff — jag tänker begränsa mig till att ta upp den saken — att ”interpellanten tycks utgå från den felaktiga uppfattningen att ungdomsorganisationerna på förhand inte varit informerade eller varit delaktiga i frågans behandling”. Det har skrivits en hel del i pressen om detta, och jag skulle gärna vilja citera vad några framstående företrädare för svenska ungdomsorganisationer har sagt. Jag vill göra det för att belysa om det är riktigt som fru Odhnoff hävdar att det är ett felaktigt påstående från min sida. Ordföranden i Sveriges Godtemplarungdom, Lars-Gunnar Grubbström, svarar t.ex. på frågan om det är en berättigad kritik att handläggningen av ärendena i samband med omändringen av statens ungdomsråd har skett på ett felaktigt sätt. Han fortsätter: ”Statens ungdomsråd är avsett att vara ett samarbetsorgan. Då tillhör det de ansvariga att ha respekt för detta. Då måste man från vederbörande statsråds sida kunna förvänta en kontakt med organisationerna, och där har det uppenbarligen brustit. Om statsrådet Odhnoff utan föregående varning till ordföranden eller ungdomsrådets kansli tillkännagivit formerna för omorganisation känner jag inte till. Kontakten med organisationerna har dock inte fungerat.” Litet längre fram i samma intervju säger han: ”Behandlingen av ärendena i samband med statens ungdomsråds omorganisation stärker mig i uppfattningen, att man underlåter viktigare kontakter, därför att man har en diffus bedömning av organisationernas värde. — — — Den positiva inställning vi har till statens ungdomsråd kan förändras, om inte krav på medinflytande tillfredsställes.” Det är ganska starka ord, men det kan naturligtvis vara så att just Sveriges Godtemplarungdom känner sig åsidosatt. I samma intervju har man frågat Karin Nyberg, sekreterare i Sveriges Kristna ungdomsråd och därtill nyvald ledamot av statens ungdomsråd. Hon bekräftar i stort sett samma bild och säger, att ”under hösten och under hela utredningstiden har inte någon kontakt tagits.

Man skulle möjligen kunna tänka sig att det bara var Sveriges Kristna ungdomsråd och Sveriges Godtemplarungdom som hade den här upplevelsen. Företrädaren för ett av de politiska ungdomsförbunden, Centerns ungdomsförbund, Roland Peterson, säger på tal om detta: ”I stort sett måste man säga, att det är en riktig kritik. Själv har jag varit fullt upptagen i organisationskommitteén att bevaka CUF:s intressen och har därför mera sett arbetet ur själviska synpunkter. De organisationer som inte haft företrädare i utredningen måste dock ha upplevt det som brist på kontakt. Det borde legat i sakens natur, att de hade informerats och kontaktats.” Så frågar tidningen varför organisationerna inte har reagerat. Roland Peterson svarar: ”Helt enkelt därför att man inte uppfattat statens ungdomsråd som sitt eget organ. Man har sett att i rådet finns det pengar att hämta. Därför gäller det att nödtorftigt ”hänga med”. Något egentligt annat värde för organisationerna har man inte ansett det ha. Därför krävs det nu ett helt nytt sätt att leda rådet.” Herr talman! För min del har jag svårt att tro att tre framstående företrädare för några av våra största ungdomsrörelser skulle säga detta utan att det finns ett bestämt intryck av att omorganisationen har handlagts på ett mycket valhänt sätt. Jag vill inte frita ungdomsorganisationerna från ansvar för att det har glappat i kontakterna. Det måste naturligtvis vara en angelägenhet också för dem att noga följa vad som händer. Men det är självklart att när statsrådet tar initiativ till en omorganisation och vet om den kritik som det gamla statens ungdomsråd drabbades av så är det så mycket mer angeläget att handläggningen sker i ett öppet samarbete med ungdomsorganisationerna. Sedan skulle jag mycket kort vilja beröra frågan om det nya ungdomsrådets struktur. Det är uppenbart att man ännu inte har lyckats tillgodose det önskemål som under det senaste decenniet gång på gång har förts fram av organisationerna, nämligen att de vill ha ett direkt inflytande i rådet. Nu skall visserligen hälften av ledamöterna ha direkt erfarenhet av organiserat ungdomsarbete — ja, fattas bara att de inte skulle ha det! — men poängen är väl att ungdomsorganisationerna helst hade velat ha direkt förslagsrätt. De hade velat ha ett representantskap med en for mell status, så att de kunnat göra sitt inflytande gällande på ett mera medvetet sätt. Vi har i olika sammanhang när det gäller köp med avbetalning talat om behovet av en ångervecka. Jag har nästan ett intryck av att fru Odhnoff skulle ha behövt en ångervecka i fråga om det här förslaget. Men även om handläggningen enligt min mening är ett ganska enastående exempel på valhänthet, så är det ju uppenbart att det inte beror på bristande vilja. Att hamna som ungdomsminister utan naturlig kontakt med ungdomsorganisationerna och känsla för deras synpunkter måste vara en mycket svår situation. Jag tycker att det finns anledning att säga att ett misstag kan och bör ursäktas, om man erkänner det, drar lärdomar av det och rättar till det som är skevt. Det är väl uppenbart att det bör kunna ske efter den kraftiga kritik som har riktats mot den här handläggningen.

Herr talman! Herr Wikström anklagar statens ungdomsråd om igen för att det aldrig lyckades etablera några riktigt goda kontakter med organisationerna. Han säger vidare att mitt svar innehåller allmänna riktlinjer, som han för all del kan ansluta sig till, men att jag förbigår den väsentliga kritik som kan framföras och också har framförts genom pressen. Herr Wikström har ju redan tidigare visat sig ha ett olyckligt förhållande till pressen och har av partikamrater och mittenvänner uppmanats att inte så kritiklöst anamma vad han läser i tidningar. Vi kan ta och granska denna press.

Det är sådana små nyansskillnader som visar att herr Wikström ändå har en viss känsla för att man kanske skall ta pressuppgifter med en nypa salt. Men han är ändå väldigt svag för dem, och han citerar långa stycken av vad som stått i en tidning. När herr Wikström citerade Karin Nybergs uttalande, uppfattade jag inte att han i citatet tog med att Karin Nyberg säger: ”Enligt uppgift har ett informationssammanträde hållits under våren 1969 och dessutom en kort information i samband med höstens representantskapsmöte. Men under hösten f.ö.

Jag förstår att man kan vara rädd att ungdomsorganisationernas formellt minskade inflytande är en nackdel. Den formella sidan i det här fallet betyder dock inte allt. Statens ungdomsråd fungerade inte bra tidigare, och inget säger att det blir bättre efter den här omorganisationen.

Jag syftar på de skrivelser som växlats mellan mig och ungdomsrådet, mellan ungdomsrådets styrelse och organisationerna samt de protokoll som vi har från olika sammankomster. Det finns också en liten skrift som heter ”Information från statens ungdomsråd”. Den har i två nummer under 1969 tagit upp frågan om nya arbetsformer för statens ungdomsråd. Det är en information som går ut till alla organisationer. Sedan har vi protokoll, fört vid sammanträde med statens ungdomsråds styrelse måndagen den 5 maj. Där berättas det under § 36 att jag redogjorde för ett förslag till omorganisering av statens ungdomsråd. Sedan redogör man för vad detta förslag innehåller. Detta protokoll har skickats ut till organisationerna, varvid min skrivelse till statens ungdomsråd var bifogad. Den har alltså också skickats ut till organisationerna den 5 maj 1969. Ungdomsrådets svar till mig finns här, daterat den 22 maj 1969. Det finns också ett protokoll från statens ungdomsråds styrelsemöte den 13 maj, där min skrivelse ytterligare hade behandlats. Den hade behandlats vid tidigare styrelsemöte och behandlades således ytterligare en gång den 13 maj.

Protokollet från statens ungdomsråds representantskapsmöte den 28 maj visar i § 5 att jag där presenterade bakgrunden till den skrivelse som i maj överlämnades till styrelsen för statens ungdomsråd. Rådets ordförande redogjorde för den skrivelse som styrelsen för statens ungdomsråd beslutat tillställa statsrådet som svar på det framlagda förslaget. Jag har ett protokoll från representantskapsmötet den 18 november 1969, där organisationskommitténs ordförande enligt § 14 redovisade synpunkter som dittills framkommit under utredningsarbetet. Härvid nämns bl.a. att representantskapet skall finnas kvar även i fortsättningen. Vidare skall rådets uppgifter vara att utarbeta riktlinjer för särskilda ungdomspolitiska åtgärder och genom initiativ stimulera andra sambhällssektorer att genom särskilda åtgärder beakta ungdomens behov. Här finns bland materialet också ett utdrag ur statsverkspropositionen samt utbildningsdepartementets promemoria 1969:12 om utredning och planering på ungdomsområdet. Det är alltså den promemoria som är avgiven av organisationskommittén för statens ungdomsråd. Det är möjligt att det är valhänt att på detta sätt gå ut och diskutera med ungdomsrådets styrelse, med representantskapet, innan man genomför reformen. Det är möjligt att vi kan behöva en ångervecka. Jag skulle för min del vilja anbefalla herr Wikström att använda den ångerveckan till att gå igenom det faktamaterial som finns redovisat här bland handlingarna och som visar att hans påståenden varit oriktiga. Jag ber att få överlämna denna pärm med detta faktamaterial till herr Wikström.
Herr talman! Om det vore så enkelt att goda relationer mellan staten, departementen och ungdomsorganisationerna etableras genom att man Ööverlämnar en pärm skulle jag vara den förste att hälsa denna gest med djup tillfredsställelse. Jag tar också emot erbjudandet om en ångervecka med stor tacksamhet, ty jag tror att detta är en fråga, som man inte skall låta det gå prestige i. Jag är inte direkt inblandad. Vore det bara fråga om min innanläsningskonst eller oförmåga till kritisk distans till ämnet, vore ju saken mycket enkel: alltså om man kunde säga att allt är väl i förhållandet mellan fru Odhnoff och ungdomsvårdsorganisationerna och att det bara är jag som här är obegåvad och politiskt obevandrad. Men det måste någonstans finnas en skevhet när tre framstående företrädare för de tre stora ungdomsorganisationerna uttalar sig som de gör. Det är inte fråga om mitt förhållande till pressen, utan det är fråga om vad dessa företrädare har sagt. När fru Odhnoff i sin replik argumenterade genom att citera ur protokoll och skrivelser var det ett exempel på en bristande sensitivitet i fråga om vad det verkligen gäller. Det kan ju ändå inte vara någon rök utan eld. Jag är medveten om att det är ett svårt problem att skapa ett organ, där staten skall vara företrädd och där statlig och kommunal expertis skall leva tillsammans med ungdomsorganisationernas företrädare, men frågan är sannerligen om man kan skapa ett organ på det sätt som här har skett. Skall vi begagna vår gemensamma ångervecka på det sättet, fru Odhnoff, att jag läser igenom detta material jag nu här fått av statsrådet — jag är aldrig motståndare till att komplettera mina bristfälliga kunskaper — och att fru Odhnoff lovar att använda ångerveckan till att skapa bättre och mera personliga kontakter och eftersträva ökad lyhördhet i förhållandet till ungdomsorganisationerna?
Herr talman! Herr Wikström är svår att övertyga med fakta. Det som herr Wikström tror sig veta har jag en känsla av att han i stor utsträckning har missuppfattat. Det mesta tycks han fortfarande vara okunnig om. Jag tror att vi kommer att befinna oss i ett bättre läge i denna diskussion när herr Wikström har ett starkare faktaunderlag att stå på. Det har upprepade gånger framhållits hurusom vi inom regeringen ser satsningen på det organiserade ungdomsarbetet som ett uttryck för det stora förtroende som vi hyser för ungdo mens egna organisationer. Detta har jag gång på gång framhållit i riksdagsdebatter och i olika sammankomster med ungdomarna. Men en förutsättning för att denna politiska viljeinriktning skall kunna föras vidare till praktiska resultat är att utredningar och försök göres för att finna nya och förbättrade former för stöd till organisationerna och för andra samhälleliga åtgärder i syfte att skapa en ungdomsvänlig miljö. Vi arbetar med detta inom många områden. Under det gångna året har i flera omgångar formerna och planeringen för det fortsatta ungdomspolitiska reformarbetet övervägts och utretts. Vi har strävat efter att förankra utredningsoch försöksverksamheten så nära den praktiska verkligheten som möjligt. Just detta är väl skälet till att vi inte har lagt över utredningsarbetet på en särskild utredning. När man kom med olika tolkningar av skrivningen i statsverkspropositionen 1969 uttrycktes farhågor för att reformer på ungdomssidan skulle begravas i en utredning. Därför har ungdomsorganisationerna varit positiva till den form av förändring av statens ungdomsråd som vi nu har genomfört. De har också varit positiva till att rådet skulle få status som utredningsoch planeringsorgan. Vi har vidare tagit hänsyn till organisationernas önskan att behålla representantskapet. Statens ungdomsråd har fått en mycket starkare och mera central ställning än tidigare. Förutom det antal ledamöter som organisationerna förut hade i ungdomsrådets styrelse har vi lämnat utrymme för ett lika stort antal ledamöter, i första hand från departementen. Önskemålet om att rådet skulle få förankring i departementen har kommit från ungdomsorganisationerna. Dessa har också ställt sig positiva till att skolöverstyrelsen och Kommunförbundet är representerade. Vad som inträffat är alltså att personer med erfarenhet från ungdomsarbete visserli gen har fått nöja sig med att tillsätta halva styrelsen, men styrelsens kompetens och inflytande har vidgats mycket kraftigt genom att man har ryckt närmare det politiska beslutscentrum. Detta kan för den fåkunnige te sig som ett minskat inflytande, men det ger i själva verket ökade möjligheter att påverka utformningen av samhällets åtgärder inom hela ungdomspolitiken.

Vem är det ungdomsorganisationerna skall vara känsliga för? Och vem är det som skall vara känslig för ungdomsorganisationerna? Jag tror att sensibiliteten har tagit sig många konkreta uttryck i den utformning som statens ungdomsråd nu har fått.

Det är uppenbart att herr Wikström står och kokar soppa på en spik.

Herr talman! Underligt nog känner jag mig inte alls träffad av den kritik som fru Odhnoff riktar mot mig. Det kan bero på att detta i första hand inte är en debatt mellan fru Odhnoff och mig utan ett försök från min sida att ge fru Odhnoff möjlighet att klarlägga förhållandena. Att de ledande organisationerna uppfattat handläggningen på det sätt som nämnts kanske bottnar i missförstånd. Det är möjligt att det här före ligger en total missuppfattning, att företrädarna för SGU, Sveriges Kristna ungdomsråd och Centerns ungdomsförbund är dåligt orienterade och bara är ute för att misstänkliggöra fru Odhnoff. I så fall hade här funnits ett tillfälle att klarlägga situationen. Det finns ingen anledning att käbbla om detta.

Politik är ju inte bara att vilja utan också att kunna. Med gemensamma krafter kanske vi skulle kunna hjälpas åt att åstadkomma inte bara en sådan relation mellan statens ungdomsråd och organisationerna att vi kan visa protokollsutdrag på utbyte av information, utan att den här typen av, om man så vill, missförstånd behöver uppstå.

Herr talman! Med hänsyn till den långtgående enighet som förelegat inom bevillningsutskottet i detta ärende, bevillningsutskottets betänkande nr 1, hade det måhända kunnat passera utan kommentarer, men av särskilda skäl kan några synpunkter vara befogade. Ärendet ingår som en liten detalj i det stora skattepaket som av finansministern aviserats i finansplanen. Ovissheten om skattepaketets innehåll är betydande. Bortsett från vissa allmänna riktlinjer för den blivande propositionens utformning vet riksdagen ytterst litet om hur propositionen kommer att bli upplagd i sina enskildheter och hur skatteskalorna blir utformade. Endast en sak har vi trott vara klar, nämligen att momsen skulle komma att fr.o.m. den 1 januari 1971 höjas med generellt 4 procent över hela linjen.

Det är onekligen något avigt och kanske olyckligt att man tar den lilla frågan först utan att avvakta propositionen i den stora frågan; det är som att kasta jästen inte efter brödet utan före brödet. Med tanke på det ådagalagda behovet av en skärpt finanspolitik för att hejda överhettningstendenserna inom samhällsekonomin har vi i bevillningsutskottet som sagt i enighetens tecken dock accepterat propositionens förslag i denna del. Men vi hade knappt kommit hem förrän vi i förrgår genom tidningar och TV fick reda på att finansministern i ett föredrag i Nässjö givit skattebetalarna en förvarning om att han funderade på att generellt höja momsen inte med fyra procent, som det sagts i finansplanen och i propositionen, utan med fem procent eller kanske mer. En ytterligare momshöjning har alltså på detta sätt aviserats. Många skattebetalare ställer sig fundersamma, skulle jag tro, till denna finansministerns propå. Skatten bara stiger och stiger utan någon skönjbar övre gräns, och priser, lönekostnader och löneanspråk pressas uppåt. Vi måste enligt min mening vara försiktiga och avstå från ytterligare momshöjningar. Den aviserade momshöjningen med ytterligare en procent — eller två procent eller vad det kan bli — behövs inte för att balansera budgeten. Här ligger alltså inte finansministerns mo tiv. Jag hade tänkt fråga finansministern — som tyvärr inte är närvarande — hur det blir med denna höjning och med hur stor procent höjningen kommer att uttagas. Behovet av övergångsbestämmelser till förekommande av att redan ingångna köpeavtal träffas av momshöjningar har understrukits i ett flertal framställningar till utskottet och i flera motioner. Yrkanden därom har utan tvivel haft ett visst fog för sig. I fråga om varugruppen 5, som enligt propositionen skulle omfattas av skattehöjningen, har problemen röjts ur världen genom utskottskompromissen angående denna grupp, d.v.s. slopande av hushållsmaskinerna. Utskottets beslut innebar som bekant att med bifall till den av herr Schött m.fl. från moderata samlingspartiet väckta motionen dessa hushållsmaskiner slipper skattehöjningar nu och får vänta till senare. Man har visat en berömvärd omtanke om husmödrarna och på samma gång med ett Alexanderhugg — eller kanske ett Kinnahugg — löst den gordiska knuten och skilt sig från en del besvärliga övergångsproblem. Det är endast att beklaga att i en del andra fall dessa senare problem kvarstår och att även före dagens beslut gjorda köp drabbas av skattehöjningar på resterande avbetalningar. Kanske konsumenterna drabbas mest. I fråga om en varugrupp, nämligen båtarna från småvarven, utgår jag från att finansministern, i enlighet med bevillningsutskottets skrivning, ser till att varven befrias från den fyraprocentiga höjningen på tidigare ingångna leveransavtal. I fråga om hushållsmaskinerna förelåg förutom omtanken om hushållens mekanisering två bekymmer som väsentligt medverkade till att utskottet slopade denna varugrupp. Först och främst gällde det en konkurrensfråga, eftersom skatten till följd av konstruktionen är högre vid köp i butik än om maskinen monteras in i huset av en entreprenör. Prisskillnaden skulle bli inte mindre än 8,5 procent. Därtill kommer att grosshandeln skulle hamna i en besvärlig mellanställning genom att man skulle bli nödsakad att bland utestående fordringar sortera ut ett antal poster där tilläggsskatt skulle utgå, utan att staten skulle få ett enda öre med i skatt av detta. Bevillningsutskottet är medvetet om att vissa övergångsoch ikraftträdandeproblem trots allt kvarstår olösta. Det blir bekymmer även vid den generella höjningens ikraftträdande den 1 januari 1971. Utskottet riktar därför i sitt betänkande en maning till samtliga berörda näringsorganisationer att orientera sina medlemmar om läget och om att det inte blir några speciella övergångsbestämmelser i fortsättningen. Jag vill gärna här i kammaren upprepa och understryka denna maning till näringsorganisationerna. I många enskilda fall kan det vara till fördel för båda parter om säljaren tillämpar redovisning efter bokföringsmässiga grunder. Varje redovisningspliktigt företag bör kanske ännu en gång se över sina redovisningsproblem för att kunna klargöra vilken redovisningsmetod som lämpligen bör användas. Sedan vill jag säga några ord om den s.k. mörkläggningen kring det bebådade stora skattepaketet. Jag motser personligen den kommande propositionen med stort bekymmer. Meningen tycks ju från regeringens sida vara att förslagets detaljer skall offentliggöras först i samband med propositionens avlämnande och att oppositionspartierna sedan endast får förlängd motionstid, d.v.s. 15 dagar, för att sätta sig in i de olika förslagen och deras konsekvenser samt utforma sina motioner. Det är egentligen ganska orimliga krav som ställs på oppositionens representanter och på riksdagen. Tiden är för knapp. Vad regeringen med tillgång till landets bästa expertis inom förvaltningen sysslat med i flera månader, kanske år, skall vi klara på 14 dagar. Detta är inte värdigt svensk demokrati. Jag skulle vilja vädja till finansministern att se till att åtminstone en begränsad krets av representanter för oppositionen på ett eller annat sätt i förväg konfidentiellt informeras om detaljerna i den stora skattereform som här är att vänta. Finansministern kan inte heller vara omedveten om att det råder en viss oro i vida kretsar av svenska folket inför den planerade reformen. Redan nu är skattetrycket så högt att många enskilda skattebetalare känner sig hotade. Man vet inte hur man skall kunna klara skattehöjningarna, och hur det blir med skattelättnaderna vet man inte heller någonting om. Även svenska folket borde ha rätt att veta vad som kommer att hända på skattefronten. Det är kanske särskilt viktigt i dessa dagar då alla sysslar med sina självdeklarationer och i samband därmed — som man brukar göra en gång om året — funderar över sina personliga skatteproblem. Det kan även av denna anledning vara befogat att finansministern hissar upp mörkläggningsgardinerna och presenterar sina förslag. Herr talman! Jag har intet annat yrkande än om bifall till utskottets betänkande.

Herr talman! De båda föregående talarnas anföranden har gett en ganska god bild av ställningen i riksdagen. Av utskottets betänkande framgår att vi i princip är ense om att tillstyrka en ökad indirekt beskattning genom att höja mervärdeskatten. Herr Werner har nämnt att han och hans meningsfränder är motståndare till detta, men det vet vi redan tidigare. Jag skall säga några ord om herr Werners yttrande angående behandlingen av detta ärende. Han nämnde att det har forcerats på ett orimligt sätt, men jag är närmast av motsatt uppfattning. Det kanske hade funnits tekniska möjligheter att framlägga dessa propositioner något senare än vad som nu skett. Men nu var bevillningsutskottet vid sin behandling bundet av den allmänna motionstidens utgång. Motioner rörande dessa frågor kunde annars ha väckts efter det att vi avgett vårt betänkande, och sådant måste undvikas. Det är klart att ett sådant här ärende är av den karaktären att ju längre tid som går från det propositionen offentliggörs till dess riksdagen fattar sitt beslut desto större blir risken för att det uppstår rubbningar av olika slag. Sådana rubbningar har inträffat den här gången liksom många gånger tidigare, och detta är ju inte någonting som vi bör främja utan tvärtom söka förhindra. Det blir en uppgift för framtida tänkare att få fram en konstruktion rent beslutsmässigt som skulle kunna förhindra en upprepning av sådana här saker, som vi har gammal erferenhet av. Beträffande det herr Gösta Jacobsson yttrade om nödvändigheten av att genomföra höjda indirekta skatter så uppfattade jag väl honom rätt när jag tyckte att han sade att det inte behövs någon höjning av mervärdeskatten för att balansera budgeten. Jag kanske har läst papperen fel, men jag har kommit till den slutsatsen att driftbudgeten formellt slutar på ett underskott av 800 miljoner kronor. Finansministern antyder att det kanske blir dubbla beloppet. Vad som har hänt sedan statsverkspropositionen avgavs är väl närmast av den arten, att risk föreligger att det blir ett ännu större belopp. I ett sådant läge tycker jag att det är mycket ange läget att finanspolitiken skärpes. I stället för att i ett konjunkturläge som det nuvarande ha underskott i budgeten borde man ha överskott för att, om konjunkturen sedan mattas, då se till att öka de statliga utgifterna. Jag kanske missförstod herr Gösta Jacobsson eller hörde fel, men nog tyckte jag att han förde ett resonemang, som inte hade förankring i verkligheten. Jag har ingen anledning att tala om blivande skattehöjningar därför att finansministern hållit ett föredrag och antytt detta. Det är inte min uppgift att svara för regeringen, utan jag går förbi den saken. Vi får måhända tillfälle att tala härom framöver. Beträffande utskottets betänkande vill jag ha sagt att det är rent praktiska skäl som gjort att utskottets ledamöter, i varje fall de socialdemokratiska, gått med på att slopa höjningen på hushållsmaskiner. De praktiska skälen är att vi inte finner det ändamålsenligt att avbetalningsköparna skulle få betala en högre mervärdeskatt på sina avbetalningar än vad de gör nu. Herr Werner antydde något liknande, nämligen att de som har pengar skulle slippa ifrån att betala höjd mervärdeskatt, medan de som köper på avbetalning skulle drabbas. Det är sådana skäl som gjort att utskottets socialdemokrater inte velat stödja propositionen i denna del. Sedan kom utskottet, som herr Jacobsson antydde, fram till en kompromiss, som jag tror rent praktiskt fyller en uppgift i förenklande syfte. Ändringen skedde emellertid inte därför att vi i och för sig skulle vara motståndare till mervärdeskatt på dessa varor, men beslut därom får fattas vid ett annat tillfälle. Herr talman! Jag hemställer om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag tror att herr John Ericsson missuppfattade mig. Det var givetvis inte så att jag vände mig emot den fyraprocentiga höjning som vi i utskottet varit överens om att acceptera. Naturligtvis inte. Däremot ställer jag mig kritisk till ytterligare höjningar av momsen — de av herr Sträng i hans tal i Nässjö aviserade ytterligare höjningarna. Man vet nämligen aldrig riktigt vilka konsekvenser momsen egentligen har. Det sägs att momsen skall hålla nere priser och ta i anspråk köpkraft, men de mera djupliggande konsekvenserna av en momshöjning ligger nog på ett annat plan. En momshöjning blir alltid en press uppåt på prisnivån, på löneanspråk och följaktligen på lönekostnaderna. Den kan få vittgående inflatoriska verkningar. Jag tror därför att man bör vara litet försiktig och inte höja för ofta.

Herr talman! Till detta betänkande är fogad en reservation av herr Yngve Nilsson m.fl. Reservanterna går inte emot den höjning av räntesatserna det här är fråga om med det uttalade syftet att driva fram en snabbare betalning av skatten; det gäller egentligen mera en ordningsfråga. Vi anser att nuvarande spärregler skall bibehållas oförändrade. Ett bifall till propositionen i denna del skulle nämligen medföra att ett ökat antal skattskyldiga drabbas av räntepåföringar, att beräkningarna av fyllnadsbetalningar försvåras och — fast detta är av mindre betydelse — att uppbördsmyndigheterna förorsakas merarbete. Genom att utrymmet blir så snävt är det inte så lätt för skattebetalarna att avgöra om de skall betala in skatt i förväg eller inte. Utrymmet blir väldigt knappt, om skyldighet att erlägga ränta inträder när den slutliga skatten överstiger den preliminära med minst en tiondel av den slutliga skatten eller med minst 5 000 kronor i stället för nuvarande en femtedel och gränsbeloppet 10 000 kronor. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Utskottets majoritet har inte kunnat godkänna de synpunkter som herr Jacobsson nyss anförde och som finns i den motion varpå reservationen är uppbyggd. Om man nu har syftet att söka få till stånd så stora fyllnadsinbetalningar som möjligt, är det inte nog med att enbart höja räntesatsen och anpassa den till nuvarande ränteläge. Man måste också försöka angripa en annan svaghet i inbetalningssystemet, nämligen att den skattskyldige med nuvarande spärregler kan undandra sig att betala ränta på avsevärda belopp. Med oförändrade spärrregler skulle man kunna skaffa sig en räntefri skattekredit på 1080 kronor. Enligt propositionens förslag sänkes denna summa med ungefär 600 kronor, vilket är det maximala som här kan åstadkommas. En räntefri skattekredit där räntebeloppet uppgår till 600 kronor är av avgörande betydelse när det gäller att verkligen lyckas i syftet att få in större fyllnadsinbetalningar. Antalet skattebetalare som gör fyllnadsinbetalningar tenderar att öka, och man vill nu se till att utestående belopp inte blir för stora. Jag har svårt att begripa den argumentering som innebär att man inte vill vara med om detta därför att ett ökat antal skattskyldiga skulle drabbas av räntepåföringar. Hur skall det annars gå till? Ett ökat antal skattskyldiga måste ju drabbas om man skall få in mera pengar, det är ganska natur ligt. Dessutom vill man undvika merarbete hos skattemyndigheterna. Jag förstår inte var det merarbetet skulle ligga. Om man ändå skall kontrollera spärregeln, spelar det väl ingen roll vilket belopp spärregeln gäller, den skall ju ändå kontrolleras.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

Herr talman! Fru Florén-Winther har frågat finansministern om han an ser det tillfredsställande att kvinnliga befattningshavare i statlig tjänst, som under kortare perioder åtnjutit tjänstledighet med C-avdrag för omhändertagande av eget barn, ej får tillgodoräkna sig sådana tidsperioder vid befordran. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Den grundläggande bestämmelsen om vad som skall vara avgörande i befordringsärenden finns i 28 8 regeringsformen. Enligt denna bestämmelse är det de sökandes förtjänst och skicklighet som är avgörande. Med förtjänst menas den förvärvade rutinen bedömd med ledning av tjänstetiden. Med skicklighet avses kompetens och lämplighet för den sökta tjänsten. Som utredning i den delen tjänar bevis om teoretisk och praktisk utbildning samt omdömen från sökandens dittillsvarande verksamhet. I ett befordringsärende skall en avvägning göras mellan tjänstetiden och skickligheten. Några generella regler om i vilken utsträckning en längre tjänstetid kan anses kompensera en mindre skicklighet eller när en större skicklighet väger upp en kortare tjänstetid finns inte och bör inte heller uppställas. I vissa karriärer och på vissa befattningsnivåer tillämpas visserligen ett schematiskt system, där tjänstetiden blir avgörande om inte särskilda omständigheter ger anledning till en annan bedömning. Huvudregeln måste dock vara att man i varje befordringsärende har att göra en fri avvägning mellan =<tjänstetidsfaktorn och skicklighetsfaktorn. Eftersom några regler sålunda inte kan ges i fråga om tjänstetidens inverkan i befordringshänseende vid sidan av skickligheten, har det ej heller funnits anledning att uppställa bestäm melser för hur i detta hänseende tjänstetiden skall beräknas. När fru Florén Winther i sin fråga utgår från att tjänstledighet för omhändertagande av eget barn ej får tillgodoräknas i befordringshänseende, är detta således inte riktigt. Det finns inte någon sådan regel. Med anledning av fru Florén-Winthers fråga vill jag ge uttryck åt den principiella uppfattningen att kortare ledighet för omhändertagande av småbarn bör tillgodoräknas som tjänstetid och alltså tillmätas den betydelse tjänstetid har i ett befordringsärende vid sidan av skickligheten. Beträffande tjänstledighet under längre tid torde i regel gälla att ledigheten inte kan undgå att påverka skickligheten och därmed eventuelit även befordringsärendet. Förhållandena är emellertid så varierande att jag inte är beredd att göra några generella uttalanden.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för justitiedepartementet för detta svar, som är mycket intressant. Jag har väl bara att anmärka på att det enligt min uppfattning inte är fullt uttömmande. Jag ser det närmast så att statsrådet med en viss skicklighet har lyckats undgå den väsentliga fråga som jag ställde. En jämförelse med en manlig statstjänsteman, som åtnjuter tjänstledighet för fullgörande av militärtjänst, visar nämligen att en kvinnlig tjänsteman har ett handikapp. Det är naturligtvis bra att kunna konstatera statsrådets principiella uppfattning att ledighet för omhändertagande av småbarn bör tillgodoräknas som tjänstetid. Jag hoppas att det inte behöver stanna vid en principiell ståndpunkt utan att denna skall kunna föranleda en reell ändring av den nuvarande ordningen. Statsrådet talade om längre tjänstledighetstid. Vad som är längre tjänst ledighetstid får väl ändå betraktas som en tolkningsfråga. Med kortare tjänstledighet menade jag i det här sammanhanget en tid på t.ex. upp till ett år, men den frågan skulle jag velat få litet närmare belyst, allra helst som det är tydligt att det finns ett visst utrymme för olika handlande i olika statliga förvaltningar. Det är väl då en riktig konsekvens att vilja litet grand närmare höra hur statsrådet ställer sig till jämförelsen mellan en manlig tjänstemans militärtjänstgöring och en kvinnlig tjänstemans kortare tids tjänstledighet för vården av småbarn.

Herr talman! Herr Wallmark har frågat chefen för utbildningsdepartementet om han vill medverka till att remisstiden för Norrlandsberedningens betänkande Högre teknisk utbildning i Norrland samordnas med remisstiden för universitetskanslersämbetets utredning om teknisk magisterutbildning m.m., ”TEMA”. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Förslagen i Norrlandsberedningens betänkande Högre teknisk utbildning i Norrland och i universitetskanslersämbetets utredning om teknisk magisterutbildning, TEMA, har beröringspunkter främst i fråga om utbildningens uppläggning. Enligt vad jag erfarit framhöll ämbetet i samband med remissen på TEMA-utredningen det önskvärda i att remissorganen samtidigt beaktade Norrlandsberedningens förslag. Norrlandsberedningens sammansättning innebär vidare att en samordning i det fortsatta arbetet kommer till stånd.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Moberg för svaret. Jag har velat ta upp den här frågan därför att när vi rätt ingående behandlade ärendet om den högre utbildningen över huvud taget ansågs det inte möjligt — på grund av bristande industriella resurser — att förlägga någon högre teknisk utbildning till Norrland. Nu har Norrlandsberedningen arbetat några år och sökt finna någon form för högre teknisk utbildning i Norrland. Beredningen har relativt nyligen framlagt ett förslag som är föremål för diskussioner och <remissbehandling. Samtidigt har universitetskanslersämbetet lämnat ett betänkande om teknisk magisterutbildning, TEMA, som också är ute på remiss. I det betänkandet sägs att den typen av teknisk utbildning skulle utan alltför stora svårigheter kunna förläggas till Norrland. Det är i och för sig oerhört intressant att det nu har kommit fram alternativa förslag, men det finns också anledning — med hänsyn till att problemet är så komplicerat — att ge remissinstanserna tillräcklig tid att fundera på frågorna. Här föreligger ju inga kostnadsberäkningar. Det finns förslag från Norrlandsberedningen om en rad sidoåtgärder, som det anses nödvändigt att vidta för att man skall kunna förverkliga dess förslag; det är en rad åtgärder exempelvis inom industridepartementets område, men där har ännu ingenting gjorts. Den korta remisstid man satt på Norrlandsberedningens förslag tyder på att man har oerhört bråttom. Det har antytts att man skulle vilja komma i gång med utbildningen redan i höst. Jag tror att det av flera skäl inte är möjligt att klara detta, och jag anser att panikåtgärder vore farliga med hänsyn till elevurvalet. Jag tog upp frågan nu därför att det vore rimligt att man samordnar remissbehandlingen av dessa två alternativa förslag och då följer UKÄ:s förslag. När UKÄ anser att det är önskvärt att man beaktar detta skulle jag vilja säga att enda förutsättningen härför är att regeringen medger en förlängning av remisstiden för Norrlandsberedningens betänkande i detta avseende och låter den sammanfalla med UKäÄ:s. Då får remissinstanserna ytterligare en månad på sig. De remissinstanser som jag haft kontakt med under hand har uttryckt en stark önskan att få ytterligare en månad på sig att analysera detta problem, så att det kan komma ett fylligt och värdefullt remissyttrande. Herr talman! Jag hoppas att jag har fel, men jag kan inte tolka interpellationssvaret på annat sätt än att statsrådet icke är beredd att vidta åtgärder för att förlänga remisstiden för Norrlandsberedningens betänkande, och det är för sakens skull djupt beklagligt.
Herr talman! Jag kan bekräfta herr Wallmarks tolkning. Jag tänker icke medge en förlängning av remisstiden för behandling av Norrlandsberedningens betänkande. Det var något överraskande att höra att så många hade vänt sig till herr Wallmark och önskat förlängning. Ingen har hos departementet begärt sådan förlängning, annat än med någon enstaka dag. Jag vill dock upprepa vad som framgår av svaret, nämligen att de som arbetar med de här frågorna har möjlighet att ta hänsyn till de två utredningarna. Från saklig synpunkt är det alltså inte så allvarligt att TEMA-utredningen, som kom in till kanslersämbetet i januari, har en månads längre remisstid än Norrlandsberedningens betänkande har.

Herr talman! Jag hoppas att statsrådet tror mig när jag säger att jag haft kontakt med en rad remissinstanser. Dessa har uttryckt sitt beklagande över att remisstiden inte är längre än vad den är. I den mån man anser att remisstiden skall utnyttjas till att ge ett fylligt och sakligt utlåtande är det väl alldeles självklart att ytterligare en månads tid skulle vara utomordentligt värdefull. Jag tolkar statsrådets svar så, att frågan kommer att handläggas med utomordentlig brådska, och detta bekräftar vad jag hört, nämligen att man fortfarande siktar på att söka få i gång ifrågavarande högre tekniska utbildning i Norrland redan denna höst. Om så är fallet, tror jag att man gör saken en stor otjänst. Det kunde vara av värde att höra om statsrådet har start i höst som målsättning. Fortfarande är emellertid min kommentar till det svar jag fått, att det är mycket beklagligt att statsrådet inte inser betydelsen av en ordentlig remissbehandling av detta komplicerade problem.
Herr talman! I motsats till herr Wallmark har jag inte bestämt mig för någon ståndpunkt. Herr Wallmark sade i sitt första inlägg att han ansåg att det inte gick att få i gång högre teknisk utbildning i Norrland till hösten. Jag vill inte ha någon mening om. detta förrän betänkandets remissbehandling är avslutad och vi haft möjligheter att pröva frågan. Utgångspunkten för mitt agerande är att det skall vara möjligt att följa utredningens förslag på denna punkt. Utredningen föreslår nämligen att man skall starta till hösten, och jag vill pröva om detta är realistiskt. Jag måste därför sätta remisstiden till den 135 februari för att ha någon valmöjlighet. Däri ligger en väsentlig skillnad mellan herr Wallmarks och min uppfattning.
Herr talman! Herr Österdahl har frågat mig dels vilka åtgärder jag vidtagit för att lösa trafikproblemen mellan Gotland och fastlandet sedan oktober 1969, då frågan senast var uppe i riksdagen, dels vilka initiativ som kan emotses från min sida i denna fråga under den närmaste tiden. Den fortsatta hanteringen av denna fråga har komplicerats genom att Rederi AB Gotland, vari huvudparten av aktieägarna är gotländska intressenter, avstått från att gå med i den samarbetsöverenskommelse varom övriga intressenter i den reguljära sjöfarten mellan Gotland och fastlandet varit överens. Jag beklagar verkligen, att det inte var möjligt att nå en uppgörelse som enligt min mening skulle tillgodosett Gotlandsbefolkningens intressen. Inom kommunikationsdepartementet övervägs frågan vidare, dock utan att jag för dagen kan säga något närmare om vad dessa överväganden kan leda till. Jag vill emellertid fastslå, att staten — som framgått av de initiativ som tidigare tagits — i princip är beredd att medverka till arrangemang som medger en rationell transportorganisation för den reguljära sjötrafiken mellan Gotland och fastlandet i former som innebär att en statlig insats verkligen kommer gotlänningarna och den allmänna utvecklingen på ön till godo.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

Detta sker ju ofta i form av jubiléer och minnesstunder när 5, 10 eller 25 år förflutit sedan någon bestämd händelse inträffade. Det hände för många år sedan en sådan sak här i riksdagen som jag tror vi har skäl att minnas, och det med vemod. Åtminstone alla som känner för Gotland och anser att denna provins är en säregen klenod bland Sveriges landskap måste i det här fallet känna vemod. Alla som vill att denna provins skall leva vidare inte bara genom sina minnen och sin skönhet utan också genom att ge möjlighet för människorna där att leva ett verksamt liv med en från svensk synpunkt godtagbar standard — såväl ekonomisk som kulturell — bör tänka på den här händelsen. Jag tror att tillbakablicken närmast borde ske i form av en minnesstund här i dag. För 25 år sedan lämnades nämligen en motion i denna kammare om just sjöfartsförbindelserna mellan Gotland och fastlandet. Det var den 23 januari 19435 som socialdemokraten K. F. Sö derdahl i denna kammare och bondeförbundaren Svensson i Stenkyrka i andra kammaren lämnade dessa motioner. Riksdagen biföll motionerna med smärre ändringar. Men någon lösning på problemen har ännu inte kunnat skönjas. Under tiden har den ene kommunikationsministern efter den andre kommit och gått. Inte mindre än sex stycken har vandrat den vägen, och den sjunde svarar här i dag att frågan har komplicerats genom att Rederi AB Gotland har ”avstått från att gå med i den samarbetsöverenskommelse varom Övriga intressenter i den reguljära sjöfarten mellan Gotland och fastlandet varit överens”. När ett enskilt bolag säger nej, släpper man helt och hållet denna fråga, som rör vitala problem för en hel provins. Ett par statsråd har gjort s.k. krafttag genom initiativ i form av någon ny utredning. Det är allt. Ingen utredning har föranlett någon åtgärd. En kommunikationsminister sände en statssekreterare till Gotland och han träffade den överenskommelse som det nyligen har talats om. Det var verkligen den starkes grepp på den svage. Man måste ju bli besviken när man i dag hör, att statsrådet beklagar ”att det inte var möjligt att nå en uppgörelse, som enligt min mening skulle tillgodosett Gotlandsbefolkningens intressen”. Menar statsrådet verkligen att det skulle gå att tillgodose Gotlandsbefolkningens intressen med 15 miljoner kronor på tio år, när Westerlindutredningen ansåg att det behövdes 5 miljoner kronor per år för att få någon utjämning? I dag har vi fraktkostnader som är tre gånger så höga som för motsvarande sträckor på fastlandet. Även om det bilburna godset stod gratis på båtarna, skulle fraktkostnaderna mellan Stockholm och Visby — en sträcka på cirka 20 mil — bli avsevärt högre än mellan två orter på samma avstånd på fastlandet. Kostnaden är 35 kronor per ton på fastlandet; det skulle kosta 55 kronor per ton att få över godset till Gotland, även om bilarna stod gratis på båtarna. Nej, herr statsråd, detta förslag tillgodosåg inte Gotlands intressen. Ändå är det så att riksdagen varje gång frågan behandlats har varit positivt inställd till den. 1945 års riksdag var positiv. 1963 års riksdag uttalade i samband med sitt beslut om den statliga trafikpolitiken att ”staten skall i den utsträckning som blir behövlig lämna ekonomiskt stöd åt gotlandstrafiken, så att kostnaderna för godsoch personbefordran mellan Gotland och fastlandet blir i huvudsak lika med kostnaderna för transport per järnväg med motsvarande trafikstandard på sträckor av samma längd”. även 1969 års riksdag gjorde ett uttalande i frågan. ”Slutligen må framhållas” — sade statsutskottet — ”att utskottet finner det angeläget att de frågor som sammanhänger med kommunikationerna i deras helhet mellan Gotland och fastlandet snarast får en tillfredsställande lösning.” Det räcker inte, som statsrådet säger, att staten i princip är beredd att medverka till en rationell transportorganisation med statlig insats, så länge staten inte är beredd att göra en verklig insats. Det erfordras alltså pengar för att kunna göra denna insats. Det är verkligen svårt att förstå, tycker jag, att det ena statsrådet efter det andra kan gå förbi detta riksdagens uttalande. Jag tycker att man i viss mån nonchalerar riksdagens vilja när ingenting görs. Om bara viljan funnes, tror jag att det inte vore några större svårigheter att lösa detta problem, som dock främst är av ekonomisk natur. Ställs bara medel till förfogande, är det säkert tekniskt lätt att finna lösningar. Men vi vill ha lösningar som gör oss jämställda med riket i övrigt. När det gäller de reguljära båtförbindelserna vill vi alltså ha samma transportkostnader för godset som om vi Har regeringen ännu ingen plan för sitt fortsatta handlande i denna fråga? När tänker regeringen på nytt ta kontakt med gotlänningarna? Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Jag vill till att börja med framhålla att jag helt instämmer i herr Österdahls uppfattning om Gotland såsom ett naturskönt område. Jag ber att till kammarens protokoll få anteckna detta. Nu var det dock fråga om kommunikationerna. Av herr Österdahls redogörelse här skulle man lätt kunna få den uppfattningen att det i första hand är staten som har bromsat ett försök till lösning av dessa problem. Herr Österdahl talar om att utredningar, diskussioner och kontakter har pågått sedan 1945, vilket i sak kan vara riktigt.

Han tillade att sänkta transportkostnader skulle utveckla nä ringslivet, ge högre trafikintensitet o.s.v... och bakgrunden till — eller baktanken med — hela hans resone mang var att om bara staten visade mer av god vilja skulle man snart komma fram till en lösning. Man får inte hantera sanningen på det viset, herr Österdahl.

Jag måste på nytt upprepa, även om det vid det här laget borde vara känt, att i de förhandlingar som föregick förslaget till avtal hade deltagit representanter för olika intressen på Gotland, bl.a. kommuner. Men i slutomgången, när alla andra intressenter hade sagt preliminärt ja till förslaget, kom Rederi AB Gotland med sitt definitiva nej. Förslaget innebar inte, herr Österdahl, bara att staten skulle ge 15 miljoner kronor. Det innebar också, vilket är angeläget att konstatera, rationellare transporter i framtiden och en hel del annat därtill. När herr Österdahl här försöker spela ut Gotlandsförhållandena mot fastlandsförhållandena, är det ur min synpunkt angeläget att till herr Österdahl ställa frågan: Vilka taxor är det man jämför med, när man enligt herr Österdahl skall söka sig fram till en helt annan taxesättning än den som bjuds gotlänningarna i dag? Herr Österdahl får inte missförstå mig, när jag säger att staten med det här avtalsförslaget har gjort ett allvarligt försök att slå hål på den gamla bubblan. Men gotlänningarna — Rederi AB Gotland m. fl — måste själva bjuda till, om här skall bli något resultat.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för det senaste inlägget. Statsrådet sade att det var Gotlandsbolaget som avvisade avtalsförslaget. I mitt anförande påpekade jag också att om ett enskilt bolag säger nej så släpper regeringen taget. Gotland skall väl inte för sina förbindelser med ”moderlandet” vara helt och hållet beroende av ett enskilt bolag och dess åtgärder. Avtalsförslaget innebar ju också att Gotlandsbolaget skulle avsäga sig rätten till inflytande på taxesättningen, som skulle överlåtas till delegationen, men bolaget ansåg att detta inte gick enligt aktiebolagslagen. Jag känner inte till hur det är med den bestämmelsen, men faktum kvarstår att när ett enskilt bolag säger nej i en för Gotland vital fråga, så ligger regeringen på frågan ett helt år utan att göra någonting åt den. Kanske väntar regeringen på att bolaget skall ändra uppfattning och skriva under avtalet. Vidare är det väl något felaktigt att, som statsrådet sade, alla andra skrev på. Det var inte så att alla andra som deltog i förhandlingarna skrev på.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

Det avtalsförslag som man sade nej till hade litet längre syftning, herr Österdahl, än de 15 miljoner kronorna. Själva avtalets tillkomst hade bl.a. till syfte att så att säga strama upp alla intressenter, staten, intressenterna på Gotland och transportföretagen, till egna insatser i avtalets anda. Detta avtal får i och för sig ses i ett litet längre perspektiv. Här gjordes ett försök att få ett avtal, som i sin förlängning skulle kunna ge betydligt mer än 15 miljoner kronor, den siffra som nämns och som naturligtvis är riktig i sak. Vad vi ville med det avtal som Rederi AB Gotland sade nej till var kort sagt att se till att för gotlänningarna i första hand skapa öppna och säkra garantier för att de skulle bli jämställda med landets befolkning i övrigt på kommunikationsområdet.

Herr talman! Herr Wikström har frågat mig, vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra arbetssituationen i skolan. Samtidigt med reformeringen av utbildningssystemets struktur har växande uppmärksamhet ägnats åt vad som brukar kallas skolans inre arbete. I maj 1968 utfärdade regeringen riktlinjer för skolöverstyrelsens arbete för främjande av goda arbetsförhållanden i skolan. Utredningsarbetet skall i första hand ta sikte på arbetssituationen och ar betstrivseln i skolan. Därmed avses inte bara beteendeproblem utan också den inställning som elever, föräldrar och skolpersonal samt de lokala skolmyndigheterna har till skolans mål, arbetsformer, kursinnehåll och yttre organisation. Överstyrelsen skall vidare pröva behovet av ytterligare åtgärder i fråga om elevvård. De problem som sammanhänger med skoldemokrati och elevernas utveckling till medansvar och medinflytande utgör ett annat betydelsefullt område för överstyrelsens arbete. I ett första skede har arbetet koncentrerats till formerna för organiserad samverkan mellan skolstyrelse, personal och elever. Det är enligt min mening angeläget att — i enlighet med skolöverstyrelsens egen planering — större tyngd nu ges åt övriga delar av programmet.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret, men jag skulle bedra kammaren om jag sade att jag är nöjd med det. I interpellationen tecknar jag — visserligen mycket skissartat men dock — den situation som många i skolan i dag verksamma upplever. Det förekommer många uttryck där av oro inför den egna framtiden och trötthet inför undervisningssituationen. Jag hävdar också att det för samhället inte räcker med att stödja lärarna genom anslag — även om detta i och för sig är utomordentligt viktigt — utan att det gäller att markera sin solidaritet med dem som i en svår situation har att förverkliga den nya skolans målsättningar. Inte minst för oss politiker gäller det att inte ta ställning för eleverna mot lärarna eller vice versa utan att genom medelsanvisning och genom vår hållning markera att vi är engagerade för en utbyggd samverkan i skolsamhället, där alla parter skall kunna uppleva arbetstrivsel. Det var mot bakgrunden av den växande pressen på både elever och lärare och mot bakgrunden av allt fler uttryck för upplevelser av en svår arbetssituation som jag bad utbildningsministern redogöra för vilka åtgärder han planerar för att förbättra arbetssituationen i skolan. Man kan väl tolka utbildningsministerns svar på två sätt. Antingen anser han att uttrycken av oro inför arbetsläget i skolan är överdrivna och att det fördenskull inte finns anledning till några särskilda åtgärder, eller också delar han min och mångas uppfattning att det finns många symtom på växande oro. Men han har ändå inte några förslag till åtgärder utan nöjer sig med att redovisa de riktlinjer som gavs i maj 1968 när en utredning tillsattes i syfte att främja goda arbetsförhållanden i skolan. För några veckor sedan skrev en lärare i en av våra stora dagstidningar om läget i skolorna, som han bedömde såsom kritiskt. Han ansåg att åtskilligt kunde göras för att förbättra situationen, och han nämnde bl.a. mera tid för klassföreståndarna att utöva elevvård, fler heltidsanställda kuratorer och utökad klinikverksamhet. Han ställde sig vidare tveksam till om skolreformerna behövde komma så tätt som fallet nu är, och han kommenterade det med orden att om man ständigt gräver och bökar i jorden får man ju aldrig någon gräsmatta. För min del kan jag inte acceptera att man slår av på reformtakten i den nya skolan. Om detta tror jag att vi är överens. Det är emellertid alldeles självklart att de krav på en ständig och fortlöpande nydaning av skolan som vi från politiskt håll ställer på skolledare, lärare och elever också innebär att vi måste ta vår del av ansvaret för att förbättra arbetssituationen. Jag hade kanske väntat mig att utbildningsministern något mera utförligt skulle ha redogjort för både vad som hittills har planerats i den rikt ningen och vad som ytterligare kan göras. Det finns anledning till oro. Vid ett symposium, som Stockholms skoldirektion anordnade för några månader sedan om lågstadieelevernas psykiska hälsa, kom det fram starka uttryck av oro inför ökande tecken på psykiska störningar redan på lågstadiet. Från skolpsykologer, kuratorer och lärare krävdes kraftigt ökade insatser för att i tid hjälpa eleverna med anpassningen till skolan. Det tror jag är utomordentligt viktigt. Men samtidigt framfördes också önskemål om en utökad kurativ verksamhet bland lärarna. Jag tror att det är riktigt att större uppmärksamhet ägnas åt arbetsförhållandena för lärarna både i grundskolan och på det gymnasiala stadiet. Det gäller arbetsutrymmen och tekniska hjälpmedel. Det gäller utbyggnad av den förebyggande skolhälsovården, som i framtiden kanske bör omfatta både elever, lärare och annan personal vid skolorna. Det pågår för övrigt en intressant experimentverksamhet på den punkten här i Stockholm. Det gäller bättre personalvård för de i skolan anställda kategorierna med ökade möjligheter till omplaceringar och snabba stödåtgärder när disciplinsvårigheter anmäler sig i en klass eller skola. Den nya skolan behöver pedagogisk stödpersonal, biträdeshjälp, ändamålsenliga lokaler, adekvata hjälpmedel, ökad satsning på fortbildning för lärare och över huvud taget en ökad satsning på hela det pedagogiska utvecklingsarbetet. Det finns oerhört mycket att göra här, och jag är glad över att utbildningsministern i sitt svar hävdar att skolöverstyrelsen nu bör ägna mer omsorg åt dessa sidor i det väldiga problemkomplex som arbetssituationen och arbetstrivseln i skolan utgör. Jag berörde i min interpellation frågan om politikernas hållning till detta problemkomplex. I ett uppmärksammat anförande i andra kammarens remissdebatt i höstas talade rektor Eva Åsbrink om dessa frågor och sade bl.a.: ”Man frågar sig onekligen om det finns många yrkeskategorier i vårt land som för närvarande får utstå så hård press, inte minst på sin arbetsplats, som lärarkåren. Lojalt och ambitiöst har den följt alla de nya direktiven för skolans arbetsformer, och på alla vis har den sökt sätta sig in i de nya ämneskraven, eftersom lärarkåren är en kår, som faktiskt av fri och glad vilja valt sitt yrke. Lärarkåren har de senaste åren varit och är alltjämt tyvärr utsatt för något som liknar en hetsjakt, inte minst i pressen. När därtill kommer den disciplinlöshet som omvittnas från så många håll — — — kan yrket innebära en nästan övermänsklig påfrestning. Jag tror att var och en som sakligt undersöker förhållandena skall finna att den lärarkår vårt land har är värd beundran. Äntligen har denna kår börjat få stöd från Sö:s sida genom SöÖ-chefens uttalande efter att tidigare alltid ha fått höra att alla fel berodde på lärarna.” De förhållanden som fru Åsbrink berörde är kanske de som för närvarande upplevs såsom mest problematiska av lärarna. Det är därför som jag anser det viktigt att den debatten förs vidare också i politiska sammanhang. När generaldirektören i SÖ tog upp dessa frågor i sitt anförande i Östersund väckte det stor uppmärksamhet. Så här efteråt kanske man kan fundera på varför det väckte så stor uppmärksamhet. Det kan ju inte anses orimligt att chefen för ett statligt ämbetsverk diskuterar centrala angelägenheter för den personal, som han är satt att leda, och tar den i försvar mot ensidiga och orättvisa beskyllningar och mot det som Eva Åsbrink kallade ”en hetsjakt” mot lärarkåren. Vad som förvånar är faktiskt att det skall väcka uppmärksamhet, när SÖ:s chef säger det. Detta i sin tur — det är min poäng — antyder behovet av att även vi politiska förtroendemän engagerar oss mer i dessa frågor och ger lärarna vårt mo raliska stöd i deras dagliga arbete för att förverkliga de skolreformer som vi har beslutat. Här hade väl varit ett utmärkt tillfälle för utbildningsministern att göra detta. Jag är inte säker på att lärarna tycker att utbildningsministerns svar på frågan, vilka åtgärder han avser att vidta för att förbättra arbetssituationen i skolan, är vare sig uttömmande eller tillfredsställande. Jag vill tillägga att också eleverna naturligtvis har allt intresse av att arbetstrivseln i skolan ökar och att arbetsförhållandena förbättras. Deras studieresultat är i hög grad beroende av att de hjälpmedel finns som jag har antytt och att arbetssituationen i sin helhet blir så positiv som möjligt.
Herr talman! Om herr Wikströms interpellation haft samma innehåll som hans replik här, hade kanske också mitt svar varit något annorlunda utformat! Men detta kan måhända repareras genom att jag hänvisar till det anförande som jag höll på skolveckan, där jag mycket utförligt utvecklade den problematik som herr Wikström nu har tagit upp. Sådana åtgärder som herr Wikström gav exempel på såsom önskvärda är i långa stycken precis vad vi nu förbereder. Det är en reformverksamhet som vi anser önskvärd och riktig och som vi bygger ut i takt med våra resurser. Jag vill nämna, eftersom de mera långsiktiga perspektiven kom in i bilden, att jag anser att införandet av t.ex. en obligatorisk förskola ger stora möjligheter att komma till rätta med en hel del av de problem som skolan i dag upplever. Det är säkerligen riktigt att en rätt stor grupp av barn som börjar skolan har problem vilka borde ha behandlats tidigare än vad som i dag är fallet. Här skulle utan tvekan ett samarbete mellan skola och barna vård kunna åstadkomma en hel del positiva resultat. Man kan tänka sig åtgärder insatta ända från spädbarnsåldern, via 4-årsundersökningen, i förskolan och när det gäller själva skolan. Det är bara en skiss som jag här anger, men jag tror att det är en möjlig reform. En annan punkt är den sociala segregationen, som i dag tyvärr förekommer i våra skolor och som gör att en del lärare säkerligen blir extra belastade, får fler problem att arbeta med än om vi hade en jämnare fördelning på olika klasser och skolor. En tredje faktor som jag tror man skall ha med i bilden är den konflikt med läroplanen som existensen av betyg innebär, där jag tror betygen ibland kan ha en klart negativ betydelse. Detta gäller långsiktiga åtgärder, som jag emellertid tror det är utomordentligt viktigt att föra in i diskussionen och i reformverksamheten. Jag har gärna velat säga det efter herr Wikströms replik här. Beträffande den ursprungliga interpellationen skulle jag vilja säga att jag för min del finner det rätt förvånande att man i den allmänna diskussionen lyckas konstruera en motsatsställning mellan ökad elevdemokrati och lärarens roll. Jag ser det så att ett vidgat samarbete i skolan med nödvändighet ställer större krav på läraren. Det är säkerligen svårare att vara lärare i ett sådant skolsamhälle än vad det var i det gamla, mer auktoritärt inriktade skolsamhället. Med det följer att i den experimentverksamhet som vi nu är inne på är det utomordentligt viktigt att elever och lärare känner både ansvar och vilja att på ett så bra sätt som möjligt utnyttja den frihet som den nya situationen innebär. Varje konstruktion av motsatsställningar mellan elever, lärare och övrig personal tror jag är inte bara olycklig utan också i allra högsta grad obefogad.
Herr talman! Utbildningsministern tyckte bättre om mitt inlägg i dag än om min interpellation. Jag får väl replikera på samma sätt, nämligen att jag tyckte att utbildningsministerns replik nu var bättre än interpellationssvaret. Vi är överens om behovet av obligatorisk förskola, om utbyggt samarbete mellan skola och barnavård och om allt det andra. Jag tror att det är väldigt angeläget att understryka, att det inte bör och inte får råda någon motsatsställning mellan elevdemokrati och omsorg om lärarnas arbetsförhållanden. Svårigheten är väl att så många lärare upplever omvandlingen som påfrestande. Vad jag ville framhålla var också behovet av att vi politiker tar vår del av ansvaret. Vi måste satsa lika stor uppmärksamhet på en utbyggd elevdemokrati som på åtgärder för att möta lärarnas förändrade arbetssituation.

Herr talman! Herr Nyman har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för ökad kontroll av ny teknisk-medicinsk utrustning samt för noggrannare öÖvervakning och bättre omvårdnad av sådan utrustning. I interpellationen framhålls särskilt behovet av kontroll i fråga om elektrisk utrustning. Normer för elektrisk utrustning, fastställs av Svenska elektriska kommissionen. Tillsammans med denna kommission arbetar sjukvårdens och socialvårdens planeringsoch rationaliseringsinstitut — SPRI — på att få fram ett underlag för svenska normer för elektriska installationer på sjukhus. SPRI deltar även i ett internationellt normarbete, som behandlar säkerhet hos elektro-medicinsk apparatur. Vidare kommer SPRI i samarbete med kommerskollegium att i vår ge ut ett sammandrag av gällande elektriska säkerhetsföreskrifter avsett för tekniker inom sjukvården. SPRI ger också ut s.k. svenska sjukhusstandards, vari olika inom sjukvården använda apparater m.m. specificeras. Slutligen kommer en av Svenska landstingsförbundet och SPRI tillsatt kommitté att inom kort publicera en rapport om den tekniska tjänstens omfattning och organisation vid sjukhusen. I fråga om egenskapsredovisningen utför SPRI en rad undersökningar av teknisk-medicinsk apparatur, t.ex. EKG och intensivvårdsapparater, pacemakers och dialysapparater. SPRI kommer även att kliniskt pröva röntgenapparater. Det bör även framhållas att en specialutbildning i medicinsk teknik, som kommer att anordnas vid högskolan i Linköping, ger ökade möjligheter för sjukvårdshuvudmännen att få specialutbildad personal för skötsel och övervakning av teknisk-medicinsk utrustning.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

SPRI verkar ju i hög grad på detta fält. Jag har i korthet redovisat en del av de aktiviteterna. Herr Nyman säger att det går långsamt då det gäller att anställa tekniker på sjukhusen. Det är möjligt, men jag vill parentetiskt säga till herr Nyman att det inom detta område har inrättats ingenjörstjänster på statens eget sjukhus, KS. Där har vi också en institution för medicinsk-teknisk utveckling. Det är alltså mycket på gång. Men vad som är intressant på detta område är naturligtvis att just den teknisk-medicinska utvecklingen har gått så kolossalt fort under 1960-talet. Detta i sig självt uppfordrar ju huvudmännen till specifika och speciella insatser. Dessa insatser är nu under planering där man inte redan har etablerat konkreta åtgärder, vilket är fallet på åtskilliga håll.

Herr talman! Jag tror att herr Nyman har tagit upp en viktig fråga i sin interpellation till mig och att det är ett område som kräver fortsatt uppmärksamhet och fortsatta insatser.